Herr talman! Finansutskottet har i betänkandet nr 23 tagit ställning till propositionen 89 angående ändringar i valutalagstiftningen och till elva i anledning av propositionen väckta motioner. Riksdagen har i detta sammanhang att ta ställning till ett par skilda frågor, nämligen ändring i valutalagen, fortsatt tillämpning av valutalagen under tiden fr.o.m. den 1 juli 1974 t.o.m. den 30 juni 1975 samt ändring och förlängning av valutaförordningen i konsekvens med föreslagna ändringar och förlängning av valutalagen. Jag avser att i mitt anförande uppehålla mig endast vid den punkt där det föreligger delade uppfattningar i utskottet, nämligen punkten om ändringar i valutalagen. Tidigare har man kunnat urskilja i huvudsak tre motiv för valutareglering. Det finns dels en önskan att avskärma den inhemska kreditmarknaden och ränteutvecklingen från påverkan utifrån, dels ett behov av att kunna bromsa en utströmning av valutor och dels det omvända behovet att i vissa situationer förhindra en alltför stark tillströmning av valutor. Ett ytterligare motiv som ibland anförs för valutareglering är att man med dess hjälp skall kunna hindra eller åtminstone försvåra skatteflykt. I propositionen 89 har föreslagits att ett femte, delvis nytt kriterium skall införas när det gäller valutatilldelning för företagens direktinvesteringar utomlands. Enligt förslaget bör lagstiftningen ändras så, att ärenden angående direkta investeringar i valutastyrelsen skall kunna bedömas utifrån ett bredare samhällsekonomiskt perspektiv än blott penningoch valutapolitiska, som nu formellt är fallet. Det är den snabba internationaliseringen av svenskt företagande som nödvändiggör att valutastyrelsen ges en vidgad legal möjlighet att bedöma ärenden om direktinvesteringar. Jag vill med några siffror belysa den kraftiga ökning av de svenska företagens direktinvesteringar som skett under senare år. Dessa bolags totala tillgångar har samtidigt stigit från 8 miljarder till 15,6 miljarder kronor, dvs. i det närmaste en fördubbling. Tillväxten av dessa bolag har därmed varit väsentligt snabbare än den svenska industrins inhemska expansion. I dag arbetar inte mindre än var femte anställd i svenska företag utanför Sveriges gränser. Självfallet har utlandsinvesteringarna kunnat bidra till att skapa en rationell industristruktur i Sverige. Samtidigt måste vi dock konstatera att det inte bara kan vara de företagsekonomiska aspekterna som skall vara avgörande för om en utlandsinvestering skall komma till stånd. Ett företags utlandsetableringar kan således ibland tänkas medföra sådana negativa effekter i Sverige på sysselsättning och produktionsstruktur — vid sidan av effekter på handelsströmmar och betalningsbalans — att tveksamhet uppstår om investeringarnas samhällsekonomiska berättigande. Så t.ex. kan utlokalisering av ett företags forskningsoch utvecklingsarbete till annat land på sikt få negativa effekter inom Sverige med avseende på industrins utvecklingsmöjligheter och därmed på sysselsättningen. Ett annat fall är att ett företag förlägger tillverkning till länder med extremt låga produktionskostnader i stället för att fortsätta att producera i Sverige med något lägre lönsamhetskrav. Det bör därför finnas utrymme för att bedöma effekterna i Sverige av utlandsinvesteringar på sysselsättningen, industristrukturen och den regionala balansen. Valutareglering får enligt valutalagen i dess nuvarande lydelse upprätthållas då ”så prövas erforderligt för uppnående av det mål, som fastställts för riksbankens penningpolitiska verksamhet”. Prövningen av enskilda valutaärenden är alltså för närvarande i princip begränsad till hänsynstagande till den förda penningpolitiken. Riksbanken har emellertid under rådande undantagsställning i förhållande till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga ansett sig kunna tillämpa vissa samhällsekonomiska bedömningsgrunder inom ramen för den penningpolitiska prövningen. Effekterna på sysselsättningen i Sverige har sålunda varit av betydelse vid bedömningen av vissa projekt. Den ändring i valutalagen som nu föreslås kan därför betraktas som kodifiering av praxis. Svagheten med valutalagstiftningen i dess nuvarande utformning är tvåfaldig. Dels ger den inte tillräckligt stöd för beaktande av andra samhällsekonomiska mål än penningpolitiska i tillståndsärendena, dels ger den inte utrymme för ett upprätthållande av en effektiv övervakning och kontroll av utlandsinvesteringarna i tider då betalningsbalansen är god. möjlighet att vid bedömning av direktinvesteringar ta hänsyn till samtliga de centrala mål som fastställts för den ekonomiska politiken. Till skillnad från utskottets majoritet anser vi det oklokt att anknyta den svenska lagstiftningen till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga, vars text ordagrant översatt lämnar ett mycket snävt utrymme för att bedöma utlandsinvesteringar från andra utgångspunkter än penningoch valutapolitiska. Internationell praxis visar dock att OECD:s stadga tolkas väsentligt mindre restriktivt än dess bokstav anger. Det är inte heller osannolikt att OECD-stadgan kommer att omarbetas, vilket är ytterligare ett skäl att inte basera svensk lag på denna stadga. Vi anser vidare att lagtexten inte skall ges ett alltför detaljrikt innehåll. Det är nödvändigt att valutastyrelsen får möjlighet att själv utforma en praxis för sin verksamhet, baserad på fortlöpande erfarenhet vid tillståndsgivning. Däremot finner vi det angeläget att valutastyrelsen tillförs den ytterligare kompetens som krävs för en allsidig och sakkunnig bedömning av ärenden rörande utlandsinvesteringar. Mot bakgrund av att dessa bedömningar framgent skall göras utifrån samtliga centrala mål som uppställs för den ekonomiska politiken är det av vikt att säkra en tillfredsställande kontakt mellan regeringen och den utvidgade valutastyrelsen. Vi finner att detta bäst sker om regeringen tillsätter samtliga tillkommande fyra ledamöter i den utvidgade valutastyrelsen. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till reservationen 1, innebärande att lagen om ändring av valutalagen får den lydelse som finnes intagen som bilaga 1 till betänkandet, och vidare — under förutsättning av bifall till denna vår hemställan — att föreslagen ändring i bankoreglementet får den lydelse som finnes intagen i bilaga 2 till betänkandet.

Herr talman! Valutastyrelsen har enligt 18 tredje stycket i den nuvarande valutalagen att beakta de mål som fastställts för riksbankens penningpolitiska verksamhet. Vad vi nu är överens om är att vidga denna bestämmelse till att avse de centrala mål som fastställts för den ekonomiska politiken. När det gäller ett direkt förbud mot investeringar i vissa länder, som herr Werner i Tyresö har talat om, har utskottet hänvisat till lagen om vissa internationella sanktioner av den 27 maj 1971. Vi menar att stadganden om förbud mot investering i de länder som har nämnts i motionen hör hemma i en särskild lagstiftning och inte i valutalagen. Denna innehåller endast generella bestämmelser rörande vad Kungl. Maj:t må förordna på valutaområdet jämte bestämmelser om valutastyrelse, straffpåföljd m.m. Frågan om dessa länder har varit föremål för behandling i den promemoria som föregick propositionen. Det visar sig att under de senaste 20 åren inga svenska investeringar av betydelse gjorts i de här områdena. Därför har man inte ansett det vara påkallat att införa ett formellt investeringsförbud för dessa områden. Men det får inte råda något tvivel, som det framhålls i propositionen, om Sveriges inställning till investeringar i områden under kolonialt förtryck, och den fortsatta utvecklingen skall enligt departementschefen också följas med stor vaksamhet.

Vi anser att man i första hand bör pröva den vägen.

Herr talman! Det är inga motionärer här som är svikna! Även om det finns motionärer som har samma syfte med sina yrkanden som de socialdemokratiska motionärerna, så hävdar jag fortfarande att vi i utskottet sätter stort värde på att man kommit så långt att man har löntagarrepresentanter i företagens styrelser. Vi anser att det är en mycket viktig uppgift för dem att bevaka sådana här ärenden. Nog vore det väl ganska tungrott om yttranden skulle hämtas från de fackliga organisationer som ändå har föreslagit dessa löntagarrepresentanter att ingå i företagens styrelser. Det är vår mening på den punkten. Jag tror också att om man får den här kontakten mellan löntagarrepresentanter i företagens styrelser och de representanter som finns i valutastyrelsen, så kommer systemet att fungera bra. Skulle det inte göra det — ja, då finns det ju möjligheter att återkomma. Några svikna motionärer anser jag alltså inte att man kan tala om i detta fall. Jag tror, herr Werner i Tyresö, att när man skall behandla frågorna rörande företagens direktinvesteringar i utlandet bör man söka komma fram till en praxis som — det har jag tidigare framhållit — bl.a. de löntagarrepresentanter som sitter i valutastyrelsen får vara med om att utbilda allteftersom man får vidgad erfarenhet.

Herr talman! Först en kommentar till det replikskifte som vi nyss lyssnat till. Jag vill gärna instämma i vad herr Ekström här har sagt, att det är inga motionärer som har blivit svikna i detta sammanhang. Frågan om förbud mot investeringar i vissa länder har ju inte med valutalagstiftningen i allmänhet att göra. Från utskottets sida har vi sagt att i de fall som kan bli aktuella får man tillämpa samma förfarande som när det gällde sanktionerna mot Rhodesia, dvs. en lagstiftning i särskild ordning. Det bör kanske tilläggas att svenska utlandsinvesteringar i länder av denna karaktär självfallet får följas med oförminskad uppmärksamhet även framgent. De svenska kapitaltransaktionerna med utlandet utspelas, som också herr Ekström var inne på i sitt inlägg, inom ramen för två regelsystem. För det första har vi den svenska valutalagen samt de med stöd av denna utfärdade förordningarna och tillämpningsföreskrifterna. För det andra har Sverige biträtt OECD:s kapitalliberaliseringsstadga, som drar upp riktlinjer för hur medlemsstaterna skall bete sig på valutaområdet. Den svenska valutalagen är en beredskapslag och har förlängts år från år ända sedan 1940. Samtidigt har regeringen varje år underställt riksdagen den med stöd av lagen utfärdade valutaförordningen för yttrande. Med en viss förenkling kan man säga att valutalagen i princip ger regeringen och riksbanken i det närmaste obegränsade möjligheter att ingripa reglerande beträffande olika typer av valutatransaktioner. OECD stadgan däremot innehåller mycket långtgående bestämmelser om en mer eller mindre fullständig liberalisering av kapitaltransaktionerna.

Beträffande de två sistnämnda frågorna biträder utskottet enhälligt Kungl. Maj:ts förslag, och jag skall därför inte nu orda mer därom. Det är när det gäller förslagen till ändringar i valutalagen som meningarna går isär. Även på den punkten hade jag personligen hoppats att vi skulle lyckas jämka samman våra ståndpunkter till ett gemensamt ställningstagande. Det ligger i sakens natur att detta hade varit önskvärt när det gäller en valutalag. Men trots betydande ansträngningar gick inte detta. Som ordförande i utskottet skulle jag naturligtvis gärna ha sett att det hade lyckats. Jag avslöjar väl inga statshemligheter om jag nämner för kammaren att det som stjälpte en bredare uppgörelse var att folkpartiet och socialdemokraterna inte kunde komma överens i utskottet. På en viktig punkt nådde vi emellertid enighet, och det är en framgång som jag gärna noterar. Det gällde första paragrafen i valutalagen, som fastlägger under vilka omständigheter denna beredskapslag skall få tillämpas.

Såväl utskottsmajoriteten som reservanterna vill ha en enklare och klarare bestämmelse på denna punkt och föreslår att som villkor för sådant förordnande skall gälla att det prövas nödvändigt för att nå de centrala mål som fastställts för den ekonomiska politiken. Om man drar ut konsekvenserna av detta skulle t.ex. även exklusivt regionalpolitiska synpunkter tillmätas vitsord i sammanhanget. Utskottet understryker på s. 24 i sitt betänkande att utskottets förslag på denna punkt står i samklang med de synpunkter som departementschefen anlägger på s. 59 i propositionen till ledning för den samhällsekonomiska bedömningen vid valutastyrelsens prövning av tillstånd för investeringar utomlands. Där — alltså i propositionen — sägs bl.a.: ”En självklar utgångspunkt är sålunda, som anförts i promemorian ”dvs.

En viktig målsättning måste vara att söka förhindra eller dämpa en minskad sysselsättning inom industrin i Sverige. Långsiktiga perspektiv spelar också en roll vid bedömning av ansökningarna av tillstånd att investera i utlandet.” Så långt propositionen. Det som skiljer oss inom utskottsmajoriteten från socialdemokraterna — och för den delen från kommunisterna — är som framgått också av de föregående inläggen i debatten framför allt två omständigheter. Vi vill i valutalagen införa en särskild 2 a § som direkt anknyter till den s.k. andra anmärkningen i OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Socialdemokraterna i utskottet har inte velat vara med om detta. I anmärkningen sägs att en planerad utlandsinvestering kan hindras om den skulle få utomordentligt skadlig inverkan på ett medlemslands intressen på grund av beloppets storlek eller andra faktorer. Anmärkningen måste, som redan departementschefen framhållit på s. 61 i propositionen, vara tillämplig för att en planerad utlandsinvestering skall kunna hindras enbart på sysselsättningspolitiska eller näringspolitiska grunder. Mot denna bakgrund måste jag säga att jag har litet svårt att förstå varför socialdemokraterna så envist motsatt sig en direkt anknyt ning till OECD-stadgan på denna punkt. När man läser propositionen får man snarast intrycket att anmärkning 2 är själva utgångspunkten för att vi skall kunna ta hänsyn till sysselsättningsoch näringspolitiska strävanden vid tillämpningen av valutaregleringen utan att därför komma i konflikt med våra åtaganden enligt OECD-stadgan. Den andra punkt där meningarna gått isär mellan oss och socialdemokraterna gäller utseendet av ledamöter i valutastyrelsen. Socialdemokraterna i utskottet biträder regeringens förslag att Kungl. Maj:t skall utse åtta av de elva ledamöterna i den förstärkta valutastyrelse som skall behandla direktinvesteringar i utlandet. Vi anser i likhet med de eniga bankofullmäktige att det räcker om Kungl. Maj:t utser tre av dessa ledamöter, dvs. de som direkt skall företräda departementen. Däremot — och det är värt att betona i sammanhanget — har det inte i utskottet rått några meningsskiljaktigheter om vilka de nya ledamöterna i valutastyrelsen skall representera. Det skall vara en från LO, en från TCO, en från arbetsmarknadsdepartementet och en från industridepartementet — därom råder enighet.

Valutastyrelsen är alltså en avdelning av riksbanken. Riksbanken är som vi alla vet ett riksdagens eget verk. Kungl. Maj:t bör därför nöja sig med att utse de tre ledamöter av den förstärkta styrelsen som direkt skall representera departementen.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

Herr talman! Omkring hälften av den svenska industrins produktion säljer vi till utlandet. Mer än en halv miljon människor i Sverige är direkt beroende av exporten för sin sysselsättning. Indirekt är vi alla för vår trygghet och välfärd beroende av våra möjligheter att hävda oss i det internationella varuutbytet. Vår mångåriga strävan efter en fortsatt liberalisering av världshandeln och våra åtaganden i internationellt samarbete i detta syfte har mycket reella och självklara orsaker.

De svenska företagens utlandssatsningar är nästa undantagslöst direkt eller indirekt exportstödjande och därmed sysselsättningsbefrämjande. Direkt och självklart är det så i den stora utsträckning det rör sig om investeringar i försäljningsorganisation eller förvärv av marknadsandelar genom köp av utländska företag. Indirekt — när det t.ex. gäller investering i tillverkning utomlands — därigenom att sådana investeringar ofta ökar exporten från Sverige till ifrågavarande land. Ett stort svenskt exportföretag etablerar regelmässigt inte tillverkning utomlands av hela sitt sortiment utan endast en del därav, och investering i tillverkning är ofta en förutsättning som värdlandet uppställer för försäljning av andra företagets varor i landet. Det som på kort sikt kan framstå som en utflyttning av tillverkning och sysselsättning är ofta på längre sikt ett stöd för den svenska sysselsättningen. Att det är på detta sätt framgår också av statistiken, som visar följande: Mellan 1965 och 1970 ökade sysselsättningen i de svenskägda utländska bolagen med 24 procent. I moderbolagen i Sverige ökade den samtidigt med 6 procent, medan den svenska industrin i sin helhet minskade sysselsättningen med 2 procent. De företag som investerat utomlands är alltså också de som utvecklats bäst ur sysselsättningspolitisk synpunkt i Sverige. Vårt vetande om den direkta sysselsättningseffekten av svenska företags internationella engagemang är — det skall gärna erkännas — begränsat. Den aktuella undersökning som finns om Den svenska industrins investeringar i utlandet — vartill herr Werner i Tyresö hänvisade — berör inte direkt sysselsättningseffekten. I USA däremot har senatens finanskommitté publicerat en rapport år 1973, enligt vilken utlandsetableringarna haft mycket positiva effekter på sysselsättningen i hemlandet. Man räknar i denna rapport med ett nettotillskott på en halv miljon arbetstillfällen under 1960-talet som följd av företagens utlandsinvesteringar. En annan amerikansk rapport visar att ett antal undersökta företag med förhållandevis stora utländska investeringar ökade sin nettosysselsättning hemma i en takt som låg omkring två och en halv gånger över genomsnittet. Dessa undersökningsresultat bekräftar ganska väl den bild som den svenska sysselsättningsstatistiken ger oss. Regeringsförslaget om en utvidgning av prövningen av svenska direkta investeringar utomlands förefaller bygga på föreställningen att investeringar i Sverige är direkta alternativ till utlandsinvesteringar. Så torde, som näringsfrihetsombudsmannen också påpekade i sitt yttrande, normalt inte vara fallet. Företagen står normalt inte inför alternativet att investera här hemma eller utomlands. De flesta företag överväger i första hand att investera hemma, eftersom det är mindre riskfyllt och förenat med mindre administrativa problem. Alternativet är normalt inte att investera hemma i stället för utomlands, utan i så fall ingen investering alls, I vad vi kan kalla de direkta överlevnadsfallen blir resonemanget litet annorlunda, men slutsatsen densamma. Detta bekräftas av en engelsk utredning av W.B. Redaway m.fl. från slutet av 1960-talet, som kommit till den slutsatsen att om en investering på en utländsk marknad av något skäl inte kan genomföras, företaget i allmänhet väljer att minska sin skuldsättning utomlands eller sin skuldsättning hemma. En långtgående prövning av svenska företagsinvesteringar utomlands kan utan tvivel medföra risker för skadliga effekter, bl.a. på sysselsättningen i Sverige. Osäkerheten om en viss direktinvestering kommer att medges liksom avsaknaden av några kriterier för den avsedda prövningen kan försvåra planering och omöjliggöra beslutsfattande i rätt ögonblick. Det är inte så lätt att göra goda affärsslut om man måste få med i avtalet att man måste hem och fråga valutastyrelsen innan avtalet kan slutligt skrivas under. Detta förhållande kan försämra svenska företags kon kurrensförmåga gentemot utländska företag. Vi behöver inte här ha olika meningar om det. Vad jag här har sagt innebär inte ett förnekande av att man mycket väl kan tänka sig situationer då en exceptionell transaktion av det här slaget skulle kunna medföra mycket skadliga återverkningar på ett lands ekonomi. Det går utmärkt väl att konstruera sådana exempel, även om såvitt jag vet något sådant inte är känt i praktiken i vårt land. Vi vill alltså inte motsätta oss att valutalagen ändras så, att valutastyrelsen får möjlighet att i sådana exceptionella fall beakta även näringsoch sysselsättningspolitiska synpunkter. Därifrån är steget emellertid långt till en reglering av svenska utlandsinvesteringar i allmänhet. Det är ett oavvisligt krav att den svenska lagstiftningen skall vara i överensstämmelse med och avspegla de bestämmelser i OECD:s kapitalliberaliseringsstadga, som vi har anslutit oss till och som vi har skrivit under. Propositionen är på denna punkt motsägelsefull. Det erkännes däri att våra möjligheter begränsas av de åtaganden som följer av Sveriges anslutning till OECD och att Sverige utan reservation har godtagit kapitalliberaliseringsstadgans förpliktelse att fritt medge direkta utgående investeringar. Sverige har sedan 1969 begränsat sina förpliktelser genom åberopande av artikel 7 c, avseende betalningsbalanssvårigheter. I den prövning som i anledning därav har skett har näringspolitiska synpunkter beaktats. Artikel 7 c har inte till syfte att medge detta, men så har skett. Det är inte möjligt för oss att fortsättningsvis begränsa våra förpliktelser med hänvisning till denna artikel — den är avsedd för tillfälliga bekymmer, som vi sedan ett bra tag inte längre har. I propositionen åberopas nu den s.k. andra anmärkningen, som anger att den allmänna liberaliseringsförpliktelsen får åsidosättas, om en enskild investering på grund av beloppets storlek eller andra faktorer skulle få en utomordentligt skadlig verkan på ett lands intressen. Ett åberopande av denna anmärkning måste alltså knytas till enstaka investeringar av företrädesvis betydande omfattning, och OECD skall enligt stadgan underrättas härom, — Jag citerade här ur propositionen. Det är helt uppenbart att detta tillägg till stadgan är avsett att kunna tillämpas i rena undantagsfall och icke skall kunna göras till förevändning för en löpande reglering. Icke desto mindre framgår klart av propositionen, liksom av reservationen 1, att det är en långtgående reglering som regeringsförslaget syftar till. Det talas om att även mindre kapitalkrävande investeringar kan behöva prövas liksom att det måste vara en viktig uppgift för politiken att på detta område dämpa industrisysselsättningens minskning i Sverige och tillgodose de regionalpolitiska strävandena. Detta är uppenbart icke i linje med OECD-stadgans anda, mening och syfte, och det skulle av vår omvärld kunna uppfattas som ett försök att föra de andra länderna bakom ljuset. I det internationella samarbetet på det här området har man full förståelse för att tillfälliga betalningsbalansbekymmer eller andra exceptionella förhållanden kan berättiga ett land att införa restriktioner. Kapitalliberaliseringsstadgans 7 § liksom det här omtalade s.k. andra tillägget är uttryck för det. Att löpande reglera inoch utgående investeringar av regionalpolitiska skäl eller i tro att man skyddar sysselsättningen är däremot — tvärtemot OECD-stadgans mening — just det slags inrikespolitiskt motiverade protektionistiska intresse som det internationella samarbetet går ut på att förhindra. Regeringsförslagets anda och syfte är i den meningen alldeles klart ett avsteg från internationell solidaritet, och det är naturligtvis också ett uttryck för bristande solidaritet med u-länderna i enlighet med deras egen uttryckta önskan. Det är därför, herr talman, av största vikt att den svenska lagstiftningen kommer att utformas i överensstämmelse med våra internationella åtaganden. I utskottets hemställan har detta önskemål tillgodosetts på så sätt att § 2a i förslaget till ändring i valutalagen till sin innebörd överensstämmer med bestämmelsen i den internationella stadga som vi utan reservation har godtagit. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Här har redan med siffror och statistik redovisats hur beroende vårt land är av vår utrikeshandel, hur strömmar av kapital och varor går ut och in över vårt lands gränser. Jag skall därför inte tynga kammarens protokoll med ytterligare statistik utan bara göra detta korta konstaterande.

När finansutskottet behandlade propositionen 89 angående ändringar i valutalagstiftningen fanns det verkligen mer än en gång anledning att erinra sig detta. Inte minst var det fallet när utskottet hade besök av SKF:s verkställande direktör Lennart Johansson. Den koncern han leder i dag startades av kullagrets uppfinnare Sven Winqvist 1907 med ett aktiekapital på 110 000 kronor. Bara fyra år senare, 1911, var det dags att starta utbyggnaden av utländska dotterbolag. Det skedde i Luton i England och följdes av många fler i andra länder. I dag är aktiekapitalet ca 450 miljoner kronor. Försäljningen av företagets produkter ombesörjes av 10 000 representanter i bra nära alla världens länder. Det vore lätt att peka på liknande exempel, men det får räcka med SKF. Den här utvecklingen har varit särskilt snabb under efterkrigstiden. Förutsättningar har successivt skapats för ett friare ekonomiskt utbyte mellan länderna. Det har skett t.ex. genom OECD, GATT-avtalet, Kennedyronden, överenskommelser på det monetära området, bildandet av frihandelsområden och tullunioner. På så sätt har handelshinder av olika slag undan för undan tagits bort. Och man kan utan överdrift påstå att Sverige har verkat för att underlätta större rörlighet av produktionsfaktorer över nationella gränser. Den här liberaliseringsprocessen har skapat förutsättningar för en internationell arbetsfördelning, som har utgjort en viktig drivfjäder för den snabba välståndsutvecklingen i många länder. Detta får vänsterpartiet kommunisterna i en som jag tycker ovanligt befängd reservation till att tillväxttakten i den svenska industrin i stället har dämpats. Det är obegripligt, men det får stå för vänsterpartiet kommunisterna. Tyvärr måste man konstatera att den här fina utvecklingen mot ökad internationalisering av produktion och handel på senare tid har hotats av stigande vilja från olika länder att resa nya hinder för kontakterna över gränserna. Från liberala utgångspunkter är vi självklart angelägna att förhindra en sådan kursförändring i det internationella umgänget. Inte minst vinterns oljekris och de därav följande prisökningarna har skapat många problem i detta avseende. I dagens tidningar kan vi läsa om de pågående ministerförhandlingarna i OECD som just försöker finna former för att förhindra att det kommer grus i det internationella handelsmaskineriet. Med den gynnsamma situation vårt land har tack vare goda exportkonjunkturer måste vi i denna och andra liknande förhandlingar känna ett särskilt ansvar. Vi är medvetna om att andra länder i OECD-kretsen sitter betydligt trängre. Som exempel kan nämnas Danmark, England, Italien och kanske ännu fler. För vårt land, som bara har ungefär 0,2 procent av världens befolkning, men 2 procent av världshandeln, är det angeläget att rida spärr mot utslag av nyprotektionism. Enligt vår mening måste vi i stället sträva vidare på liberaliseringens väg. Det är ett livsvillkor för det svenska folkhushållet, och det är en nödvändighet för världshushållet. Skiljer sig då uppfattningarna mellan de svenska partierna åt på denna punkt? Att vpk har en annan uppfattning har framgått med all tydlighet av herr Werners anförande. Hur är det då med regeringspartiet? Ja, där är det något oklarare om vi är överens eller ej. Majoriteten i finansutskottet och socialdemokraterna är överens om att den starkt ökade rörligheten av kapital över gränserna motiverar en beredskapslagstiftning av den typ vi har i den nu diskuterade valutalagen från 1939. Men vi skiljer oss åt i uppfattningen om hur lagen bör skrivas. Detta har ingående redovisats av utskottets värderade ordförande liksom av herr af Ugglas så jag skall fatta mig kort på den punkten. Vår ståndpunkt är att lagen skall kunna tas i bruk utom vid krig och krigsfara också om de centrala mål som riksdagen har ställt för den ekonomiska politiken är hotade. Det innebär alltfort ingen skillnad gentemot regeringspartiet. Men när vi kommer till hur valutastyrelsen skall tillämpa valutaregleringen skiljer vi oss kanske åt. Majoriteten i finansutskottet anser i enlighet med Sveriges internationella utfästelser — närmast tänker jag på OECD:s kapitalliberaliseringsstadga precis som de två föregående talarna — att avslag på framställning om kapitalexport endast får ske då denna på grund av beloppets storlek eller andra faktorer kan åsamka vårt lands intressen utomordentlig skada. Det här kriteriet är en direkt översättning av tillämplig del av OECD:s bestämmelser om när undantag får göras från ett medlemslands utfästelse att tillåta fria kapitalrörelser över gränserna. Visserligen har vi sedan 1969 tillämpat en prövning av kapitalexport beroende av om den kan ha ansetts förorsaka svårigheter i vår betalningsbalans. Detta har skett med åberopande av artikel 7 i kapitalliberaliseringsstadgan. Nu har vår betalningsbalans förbättrats så att regeringen behöver finna någon ny form för prövning av utomlandsinvesteringar och en form som kan tillämpas inte bara tillfälligt utan mera permanent. Vi medger att det kan finnas skäl att ha en sådan lagstiftning, men vi är ytterst angelägna om att några villkor skall vara uppfyllda. 1. Den svenska lagstiftningen måste stå i överensstämmelse med vad vi utfäst oss att följa i internationella sammanhang. Som jag tidigare har sagt har Sverige varit pådrivande i arbetet med att röja undan handelshinder av olika slag. Den rollen bör vi fortsätta att spela. Vi får i varje fall inte tillåta oss att vidta åtgärder som i något avseende befläckar den bild som skapats av Sverige som en stark företrädare för ökad internationalisering. 2. Lagen måste utformas så att de som har att följa och bedöma dess konsekvenser tillfredsställande kan utläsa när den kommer att tillämpas och hur den enligt lagstiftaren skall tillämpas. Det betyder i klartext att näringslivets folk, som när det gäller utlandsinvesteringar med nödvändighet måste arbeta med långsiktigt perspektiv, redan i inledningsskedet av ett projekt någorlunda säkert kan veta vad som är tillåtet och vad som inte kommer att medges. I annat fall riskerar vi att slösa med både pengar och kvalificerade människors arbetsinsatser. Nu kan man säga att samma sak som vi vill skriva in i lagen — det gäller då den lagtext som finns i paragrafen 2 a i utskottsmajoritetens förslag enligt bilaga 1 till betänkandet — har departementschefen skrivit in i sin motivering. Jag avser då det som står i propositionen på s. 61. Men om det är så, är det minst sagt svårt att förstå varför inte denna angivelse om hur valutalagen skall tillämpas kan stå i lagtext. Finns det skillnad i uppfattningen om restriktiviteten när det gäller att få tillämpa denna undantagsbestämmelse i OECD-stadgan, tycker jag att regeringssidan skall säga ut det.

Herr talman! I vad gäller valutastyrelsens sammansättning, sammanfaller mina synpunkter helt med vad herr Åsling anfört, och jag kan därför nöja mig med att instämma i vad han sagt. Jag ber i övrigt att få yrka bifall till finansutskottets hemställan i betänkandet nr 23.

Herr talman! Jag föreställer mig att det för en hel del av kammarens ledamöter kan vara svårt att i finansutskottets betänkande nr 23 utläsa skillnaderna i uppfattning. Var vänsterpartiet kommunisterna står är ingenting att fundera över; det kan man klart och tydligt se. Men det kan möjligen bli litet besvärligare när det gäller majoritetsuppfattningen och reservanternas ställningstagande. Det har tidigare sagts att det var folkpartiet och socialdemokraterna som inte kunde komma överens. Det är väl inte en alldeles riktig historiebeskrivning, Detta ärendes behandling föregicks av många kontakter, vilket är vanligt i finansutskottet — jag tycker det är en demokratisk princip. Vi hade kommit ganska långt på väg till enighet. De borgerliga hade kommit ifrån preciseringarna i moderatoch folkpartimotionerna, och vi diskuterade om vi skulle ha en 2 a § i lagen eller inte. Omsider visade det sig att de andra höll fast vid en formulering av den paragrafen som starkt betonade beloppets storlek vid utlandsinvesteringar. Det tyckte vi var orimligt. Det kan finnas anledning att låta praxis i fortsättningen utvisa att det inte bara är beloppets storlek, utan även andra faktorer som påverkar om det skall sägas nej till direkta investeringar i utlandet. Jag vill hänvisa till vad departementschefen har anfört i propositionen på s. 58. Han säger att det kan från det allmännas sida vara angeläget att ha insyn och medbedömande redan på ett tidigt stadium, så att förutsebara skadeverkningar kan undvikas. Att alltså binda sig då det gäller beloppets storlek ansåg vi icke vara acceptabelt, och det är en av anledningarna till att vi skilde oss åt. Sedan är det klart att vi å vår sida inser att det för svenskt näringsliv och dess struktur många gånger är fördelaktigt med investeringar i utlandet. Finansutskottet gjorde under fjolåret en resa bl.a. till OECD och EG i Bryssel. I det sammanhanget besökte vi Volvos stora fabriker i Gent. Vi kunde konstatera att Volvo genom investeringen i Gent kunnat komma in på lastbilsmarknaden i bl.a. Holland, Belgien och Frankrike, vilket hade varit mycket svårt annars. Detta har också påverkat sysselsättningen i Sverige, därför att de lastbilshytter som behövs för bilarna kommer från fabriken i Umeå.
Herr talman! Först några ord till herr Werner i Tyresö. Mitt påstående att vpk-reservationen förefaller befängd är lätt att verifiera genom att citera rad efter rad och visa hur tokigt det hela framstår. Man säger: ”Investeringar utomlands är ett av de kännetecknande dragen hos kapitalismen på dess imperialistiska stadium.” Bortsett från vokabulären: Menar herr Werner att det skulle vara bättre i Sverige om vi inte hade haft våra exportföretag och då inklusive de produktionsenheter de etablerat utomlands? Vidare: ”De svenska kapitalisternas export av kapital har bidragit till att dämpa tillväxttakten inom den svenska industrin.” Gå ut till de svenska löntagarna, herr Werner, och fråga om de tror på att vi skulle ha stått oss bättre om inte SKF, Volvo, Scania-Vabis och alla andra stora exportföretag funnits! Det är en orimlighet, herr Werner. Sedan påpekar man att sysselsättningen inom den svenska industrin har minskat. Det är riktigt, och det är betänkligt, jag håller med om det. Men då skall man också komma ihåg att just exportföretagen i motsats till hela industrisektorn har ökat sysselsättningen med 2 procent. Det är också någonting att beakta, herr Werner, mot bakgrunden av den kritik som här riktas mot exportföretagen från sysselsättningssynpunkt. Man säger vidare att kapitalexporten ”bidragit till den geografiska och näringsmässiga obalans och deformering som i hög grad kännetecknar den svenska ekonomin”. Herr Werner, hur skulle det sett ut i svenska kommuner om inte exempelvis Volvo lagt ut en rad legoarbeten i nästan varje kommun här i landet? Vidare talar man om ”en utvecklingshämmande snedvridning” av u-ländernas ekonomier. Hur kan det då komma sig att en rad u-länder ställer som villkor till våra svenska exportföretag att om de vill sälja sina produkter just etablera sig inom respektive lands gränser? Det vore inte svårt att fortsätta rad efter rad och visa hur befängd den här reservationen är. Sedan bara ett par ord till herr Ekström. Jag medger att det var en diskussion om formuleringar i utskottet. Vi tyckte att man måste ha kvar de viktiga kriterier som finns i OECD-stadgan och de utfästelser som vårt land således har gjort när det gäller export av kapital för investeringar utomlands. Det gällde inte bara ordet ”stor”, utan vi har också haft ingående diskussioner om ”utomordentligt skadlig verkan”, och när vi inte kom fram till någon enhetlig lösning i utskottet fick vi skilja oss. Då har vi ansett det vara bäst att ha den exakta formuleringen från OECD-stadgan och som vi således gjort utfästelse om att följa i den länderkretsen.

Herr talman! Låt mig bara konstatera att herr Werners i Tyresö vilja att bygga murar kring vårt land står i mycket dålig överensstämmelse med det påstående man då och då hör att kommunismen vill vara internationell.

Herr talman! I den proposition som nu behandlas har regeringen mycket kortfattat berört frågan om svenska företags investeringar i de länder i södra Afrika som man brukar kalla för kolonialländer eller rasiststyrda länder. Regeringen förklarar att den inte anser det påkallat att nu införa ett formellt investeringsförbud för dessa områden — vad det nu kan finnas för andra sorters förbud än formella. Det sker främst under hänvisning till att inga svenska investeringar av betydelse lär ha skett i de portugisiska kolonierna och Namibia. För Rhodesia gäller som bekant investeringsförbud i enlighet med FN:s säkerhetsråds beslut om sanktioner. Frågan om svenska investeringar i Sydafrika diskuteras över huvud taget inte av departementschefen. Allmänt sett har jag den uppfattningen att statsmakterna bör avhålla sig från att på grundval av bedömningar av olika regimers karaktär ingripa mot investeringar och handel. Det skulle få oöverskådliga verkningar för världshandeln, om vi knäsatte principen att investeringar bör förekomma bara i sådana länder vilkas regimer gillas av statsmakterna i det land varifrån investeringarna görs. Samtidigt anser jag dock att kolonialoch rasistregimerna i södra Afrika måste betraktas som specialfall. Portugal är den sista återstående kolonialmakten av gammalt märke. Vi vet fortfarande för litet om huruvida den nya regimen kommer att ge de afrikanska områdena den självständighet som de så länge har kämpat för. I fråga om Namibia har FN förklarat att Sydafrikanska unionen inte har rätt att fortsätta med sin kontroll av landet. Vi vet alla att i Sydafrika är rasismen upphöjd till statsordning och utgör en direkt fortsättning på det gamla koloniala förtrycket. Uppfattningen att de här regimerna i södra Afrika har en särskild karaktär som motiverar speciella åtgärder stöds av de resolutioner FN tagit och som utgjort en förutsättning för det snabbt växande svenska biståndet till de afrikanska befrielserörelserna. Därför har regering och riksdag ett ansvar också för svenska företags investeringar och verksamhet i Sydafrika, Namibia och Portugals kolonier, Den här frågan har ägnats speciell uppmärksamhet under det senaste året av Svenska ekumeniska nämnden, som lagt fram en rapport om svenska företag i framför allt Sydafrika. Det har skett som en uppföljning av rekommendationer från Kyrkornas världsråd. I rapporten konstateras att många svenska företag har tillverkningsverksamhet i Sydafrika: Alfa-Laval, Avesta Jernverk, Electrolux, Fagersta, Sandvik, SKF, ASEA och Atlas Copco, för att nämna bara några. Många fler försäljer sina varor genom egna agenturer eller dotterbolag eller via sydafrikanska firmor. Ekumeniska nämnden visar i sin rapport att de svenska företagen i Sydafrika inte på något mera markant sätt avviker från andra företag i fråga om lönestruktur. De färgade anställda får cirka en fjärdedel av de vitas lön. Även om dessa löneklyftor i stor utsträckning hänger samman med skillnader i utbildning är de framför allt en direkt följd av apartheidpolitiken. Ekumeniska nämnden konstaterar också efter att ha jämfört svenska företags löner med beräkningar av gränsen för existensminimum i Sydafrika att i många fall afrikanernas löner ligger på gränsen eller strax över gränsen för undernäring. Denna undersökning borde inom parentes sagt ha kunnat göras av andra organ med större resurser än Ekumeniska nämnden, men de har försummat detta. Ekumeniska nämnden ställer i sitt handlingsprogram — som har antagits i enighet — med anledning av dess undersökning om svenskt ekonomiskt engagemang i södra Afrika en rad krav på de svenska företagen, bl.a. att de under den närmaste tvåårsperioden skall söka att väsentligt reducera löneskillnaden mellan vita och svarta arbetare och vidta snabba åtgärder för att stärka det sociala ansvarstagandet för de svarta. Man efterlyser också en codex ethicus för de svenska företag som arbetar i Sydafrika. Här har för övrigt de engelska företagen gått i täten för att diskutera och få fram en sådan codex ethicus. Nämnden rekommenderar också de politiska partierna att pröva sin politiska hållning till Sydafrika och gör det med argumentet att det ytterst är statsmakterna som bär ansvaret för sådana beslut som reglerar eller inskränker Sveriges handelsförbindelser med Sydafrika. Ekumeniska nämnden ställde även till de politiska partierna frågor om hur de såg på svenska investeringar i södra Afrika. I och för sig skulle jag kunna läsa upp svaren från de fem partierna. Svaren är nämligen rätt kortfattade, och om man vill kan man säga att de egentligen är ganska torftiga. Det måste vara möjligt att förena en restriktiv hållning mot nya svenska företagsinvesteringar i rasistoch kolonialregimerna i södra Afrika med krav på förändring av framför allt den lönemässiga behandlingen av afrikanerna i de svenska företag som redan är etablerade i Sydafrika. Det är värdefullt att enskilda och organisationer konkret belyser hur de svenska företagen agerar i södra Afrika och till dem riktar krav grundade på etiska och moraliska överväganden. Men som Ekume niska nämnden själv framhåller fritar det inte statsmakterna från eget ansvar, som går utöver de allmänna uttalanden om önskvärdheten av att svenska företag avhåller sig från investeringar i de portugiska kolonierna och Namibia, på det sätt som regeringen gör i den aktuella propositionen. Det är naturligtvis tvivelaktigt om valutalagstiftningen är den lämpligaste vägen att ingripa mot investeringar i södra Afrika. Denna lagstiftning har ju primärt helt andra syften, vilket helt naturligt avspeglar sig i sammansättningen av de organ som har att pröva tillstånd för svenska företag att göra direktinvesteringar utomlands. Via valutalagstiftningen är det också svårt att över huvud taget komma åt investeringar som sker genom dotterbolag utomlands. Mot denna bakgrund väckte Ola Ullsten och jag en motion, vari vi föreslog att statsmakterna skall utreda på vilka vägar man kan styra svenska företags verksamhet och investeringar i södra Afrika. Det är en mycket svår fråga hur statsmakterna kan kontrollera och eventuellt införa restriktioner för investeringar i och handel med dessa länder. Poängen i vår motion är att det knappast kan vara rimligt att statsmakterna inte prövar om det finns vägar som är förenliga med t.ex. OECD:s kapitalliberaliseringsstadga och som samtidigt kan vara effektiva. Det är inte rimligt att man överlåter åt Industriförbundet, fackföreningsrörelsen eller Ekumeniska nämnden att ensamma pröva dessa frågor utan de resurser som statsmakterna har. Utskottet har nu behandlat denna motion på ett, som jag tycker, ganska magert sätt. Utskottet anför att kravet på en utredning av denna art ”bör tillfredsställas inom ramen för redan pågående utredningar rörande de multinationella företagen”. Därefter avstyrker utskottet bifall till motionsyrkandet. Med anledning av vad utskottet anfört skulle jag gärna vilja fråga finansutskottets ordförande: Vilken eller vilka utredningar avses? Är det den Eckerbergska om utländska övertaganden av svenska företag? Den kan det väl knappast vara. I varje fall har jag inte i dess direktiv kunnat utläsa att den skall syssla med dessa frågor. Avses den Lidbomska gruppen? Har den enligt sina direktiv att ta upp dessa frågor? Vet man om gruppen avser att ta upp dem? Jag ställer frågorna därför att mitt intryck av propositionen är att man i medvetande om att detta är ett komplicerat ärende i stort sett förbigår det med tystnad. Detta är inte tillfredsställande. Den aktion som kyrkorna har inlett måste fullföljas också av statsmakterna, som till sist har det avgörande ansvaret.
Herr talman! Jag tänkte begagna dessa tio minuter till att ge en mer allmänt betonad kommentar med anledning av diskussionen om den proposition som jag har signerat och som nu behandlas av riksdagen. Jag vet inte om jag behöver understryka regeringens och regeringspartiets allmänna positiva inställning till frihandel. Sverige har såsom nation alltid gått i spetsen när det gällt att rasera tullmurar och har i internationell mening utomordentligt låga tullar. Vi är följaktligen intresserade av ett friktionsfritt handelsutbyte nationerna emellan och kommer att driva den linjen även framöver. På den punkten behöver ingen ytterligare diskussion föras, även om vissa deklarationer avgivits om nödvändigheten av denna ståndpunkt. Propositionen har emellertid föranlett en onyanserad debatt, där man målat i svart och vitt och tillvitat varandra mycket skumma avsikter. Det började med den promemoria som regeringen lät utarbeta under ledning av statsrådet Lidbom i samverkan med en rad olika departements huvudtjänstemän. Denna promemoria väckte en våldsam indignation på företagarsidan. Man såg enligt min mening spöken på ljusa dagen och trodde att det nu med en gång skulle bli slut på den i och för sig riktiga och nödvändiga valutautförseln som ingen har något att erinra mot. Anledningen till att denna proposition framlagts är helt enkelt att jag tror att den motsvarar en allmän uppfattning hos medborgarkollektivet.

Jag tror att folkflertalet ogillar denna hantering. Från dessa utgångspunkter har diskussionen aktualiserats. Vid åtskilliga tillfällen har jag på offentliga möten positivt argumenterat för den svenska industrins engagemang utomlands, helt enkelt därför att vi har så många förbindelser med en sådan hantering att de är avgörande för den svenska moderindustrins utveckling och expansion här hemma. Exempel har anförts på detta och jag behöver inte upprepa dem. När det varit fråga om etableringar med andra motiv har det framförts en önskan — baserad på folkflertalets mening, det är jag övertygad om — att regeringen bör ha en möjlighet till kontroll. Man behöver inte se dessa frågor i svart och vitt utan bör betrakta dem såsom praktiska frågor som skall hanteras av kloka män. De svenska storföretagen — här har nämnts Volvo, SKF, LM och andra — skulle inte vara vad de är här hemma i Sverige, om de inte hade möjlighet att driva sina dotterföretag utomlands. De är helt enkelt tvingade till det. Men det finns också ett intresse för myndigheterna att få pröva valutautförseln. Det finns anledning att föra en diskussion med företagen i sådana här litet ömtåliga fall. Den diskussionen åstadkommer man inte om man bara skall svära på OECD:s liberaliseringsstadga, utan då måste vi komplettera den med en egen inhemsk lagstiftning av sådan karaktär att den skapar möjlighet till debatt. Men som jag sade skall kloka män hantera dessa frågor. Intressegemenskapen finns i de flesta fall både bland de anställda och hos företagen. I utskottsbetänkandet har jag emellertid funnit en inadvertens i den allmänna skrivningen och deklarationen beträffande tilläggsparagrafen 2a. Den inadvertensen är alldeles onödig. OECD-stadgan är givetvis mycket bestämd på denna punkt. Det sägs uttryckligen att man kan förvägra valutautförsel endast om den uppenbarligen skulle föranleda allvarliga störningar för nationen. Jag kan försäkra kammarens ledamöter att de olika nationerna, när de hanterar sådana här internationella utfästelser, inte alltid är så bokstavstrogna. Sverige tillhör nog de mer bokstavstrogna och vill naturligtvis leva upp till de utfästelser som man gör. Att vi velat föra in även industripolitiska och sysselsättningspolitiska motiveringar och kriterier för en valutautförsel innebär naturligtvis om jag skall vara ärlig — och det skall jag väl vara — en viss inskränkning i den juridiska tolkningen av OECD:s liberaliseringsstadga. Vi har dock gjort det med öppna ögon, eftersom vi anser att våra internationella intressen kräver detta. Sedan får praxis avgöra hur vi hanterar det, och är det så att vi får en diskussion med OECD i anledning av den hanteringen så får vi ta den diskussionen och redovisa våra skäl som har kommit till uttryck i den praktiska hanteringen.

Jag lade märke till att utskottets ordförande med tillfredsställelse citerade den allmänna formuleringen och sade att däri kan man ju också lägga in vissa regionalpolitiska överväganden.

Sedan allra sist, herr talman, även om jag tyvärr ser att jag har åtskilligt mer att säga, skall jag bara ett ögonblick ägna mig åt frågan om urvalet av ledamöter i valutastyrelsen. Kungl. Maj:t har föreslagit att regeringen skall utse de representanterna, men utskottet har stannat för att det skall göras av riksbanksfullmäktige. För man in kriteriet — och därom är utskottet ense — att hänsyn skall tas till industripolitiska, sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska motiv vid bedömningen av ett valutaärende, då är det bara regeringen som kan ta det politiska ansvaret. Riksbanksfullmäktige kan inte och skall inte enligt sina statuter ta ansvaret för en bedömning efter dessa nya kriterier. När man vidgar begreppen utöver penningpolitik och motiv med hänsyn till balanssituationen i fråga om valutan, då är det konsekvent och logiskt att regeringen utser representanterna. Detta är ingen större fråga, men det bör vara logik och konsekvens i det hela.

Herr talman! Jag tror nog att det är ganska stor överensstämmelse mellan mina synpunkter och finansministerns.

Att nöja sig med att utveckla de tankarna i motiven för lagen förefaller oss inkonsekvent. Utseendet av valutastyrelsen är, som jag anförde tidigare, en principiell fråga. Jag förstår mycket väl finansministern, när han säger att här gäller det att ta industripolitiska och sysselsättningspolitiska hänsyn, och det kan ingen annan än regeringen ta det politiska ansvaret för. Det är riktigt, jag erkänner det, men när det gäller att utse ledamöterna i en styrelse som arbetar inom ett riksdagens organ, då måste det av principiella skäl vara så att ledamöterna utses av detta organs huvudman, dvs. riksdagen, och ingen annan. Till herr Wikström vill jag säga att på s. 27 i utskottets betänkande har vi närmare utvecklat våra tankar beträffande de motioner som herr Wikström talade om. Vi har i första hand beträffande motionen 1818 ansett att den bör falla inom ansvarsområdet för den s.k. Lidbomska gruppen.
Herr talman! Jag är tacksam för att finansministern underströk den positiva grundsynen på frihandeln. Det var värdefullt, eftersom propositionen 89 snarast bär vittnesbörd om motsatsen. Finansministern talade också om att det vållat irritation, när svenska företag flyttat över tillverkning till länder med lägre tillverkningskostnader och med otillfredsställande sociala förhållanden. I dessa fall handlar det emellertid om situationer där fortsatt tillverkning i Sverige i allmänhet icke är alternativet. Det är vad vi tidigare i debatten kallat ”överlevnadsfallen”. Sedan sade finansministern att det räcker inte med att svära på OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Nej, men har vi skrivit under den, så bör vi också anpassa vår lagstiftning därefter. Det är, tycker jag, över huvud taget litet anmärkningsvärt med den okänslighet för det internationella samarbetets krav som både herr Sträng och reservanterna i det här stycket visar. Det internationella samarbetet mot frihandel, mot ett friare varuutbyte i vidaste mening över världen hotas ständigt av de frestelser till protektionistisk egoism som alltid ligger latenta. Om vi inför en långtgående prövning av de svenska företagsinvesteringarna utomlands, eller för den delen utländska företags investeringar hos oss, så kan det mycket lätt leda till att vi bidrar till en mera protektionistisk internationell praxis. Så vill jag med anledning av vad herr Ekström sade i en replik bara göra ett litet konstaterande. Herr Ekström sade att det inte endast är beloppets storlek som avgör om man skall säga nej. Han sade i sin inledning att investeringar av svenska företag utomlands kan ha så negativa effekter på den svenska samhällsekonomin och sysselsättningen att tveksamhet kan råda om sådana investeringar skall få komma till stånd. Är det då egentligen, som det har sagts här i debatten, så kolossalt litet som skiljer? Jag tror inte det. Regeringen vill tydligen genomföra en fortlöpande reglering. Utskottets majoritet ser däremot saken så att det finns behov av en beredskap mot exceptionella transaktioner, medan en långtgående reglering inte är önskvärd.

Herr talman! Jag vill också gärna hålla med herr av Ugglas om att det var värdefullt att få den frihandelsinriktade deklaration som finansministern gjorde, men jag skulle ändå vilja föra diskussionen ett steg vidare. Finansministern sade att det är praktiska och kloka män inom företagen som skall hantera det här, och det är värdefullt att man då kommer i samtal med dem om hur tillämpningen skall ske. Det där låter ju förnuftigt, men jag skall gärna redovisa att jag hyser en viss skepsis inför just den tankegången. Vad innebär det, om inte att det bildas en diskussionsklubb där företrädare för politiska maktcentra och de stora företagen tar en förhandlingsomgång om vad det är som skall tillåtas och inte tillåtas? Vi är från liberala utgångspunkter emot att man för förhandlingar och sluter sådana här uppgörelser i stängda rum. Vi tror att det är bättre att lagen blir så klar att tolkningen inte behöver förhandlas fram. Poängen med det finansministern nu kallar en inadvertens är just att i §2a få preciserat — i full överensstämmelse med vad Sverige har åtagit sig i internationella sammanhang — hur lagen skall tillämpas av valutastyrelsen. Här föreligger en principiell skillnad mellan oss, och jag har, herr talman, varit angelägen att påpeka den.
Herr talman! Jag är väl beredd att erkänna att den här propositionen innebär i sak en eftersträvansvärd nyansering i handläggningen av valutaärendena i förhållandet till vad som bokstavligen fixeras i OECD:s stadga. På den punkten har utskottet varit helt enigt efter vad jag förstår, med kännedom om de uppfattningar som jag tillät mig säga att jag tror är till finnandes bland folkflertalet.

Vi har fört in kriterier, som exempelvis sysselsättningspolitiska. Ett sysselsättningsproblem på ett område som kan aktualiseras i anledning av att vederbörande företag placerar sina kommande resurser utomlands kan ju knappast förenas med den här bestämmelsen att valutautförsel får vägras endast om hela landet röner utomordentlig skada därav. Ett regionalpolitiskt engagemang som vi vill försvara kan inte heller förenas med detta kriterium. Vi kan inte vägra såvida inte landets intressen röner en utomordentlig skada. Vi bygger in i den egna lagstiftningen en kontrovers mellan vad vi allesamman anser skall ligga till grund för den praktiska tolkningen och som är utskrivet tidigare i utskottets betänkande och den preciserade lagtexten i den föreslagna 2 a §. Det är det jag har velat vända mig emot. Skulle vi få en kontrovers med OECD får vi naturligtvis ta debatten med OECD och se om vi kan komma överens eller om vi inte kan komma överens. Kan vi inte komma överens uppstår frågan om vi skall begära dispens från OECD: liberaliseringsstadga eller inte. Men nu kanske jag diskonterar utvecklingen onödigt långt. Det väsentliga med denna lagstiftning, såsom jag ser det, är att man kan få en diskussion med företagen där de får presentera sina investeringsplaner och de konsekvenser dessa kan ha för sysselsättningen inom den egna nationen. Vi har haft en sådan diskussion med ett av de större företagen som gjorde en investering på något hundratal miljoner i Amerika. Företaget fick tillstånd till valutautförsel men först efter det att man presenterat sitt eget investeringsprogram inom landet för den närmaste femårsperioden. Och det var så pass tillfredsställande att man kunde säga: All right, här bör valutautförsel äga rum. Följaktligen har vi redan praktiserat en del av de här avvägningarna och tycker nu att det är rimligt att få det kodifierat genom ett riksdagsbeslut. Kvar står emellertid att det är ett mera konsekvent beslut om man utesluter den mycket specificerade formulering som framkommer i 2 a §. Och det har ju reservanterna också föreslagit i reservationen 1.

Herr talman! Herr Sträng sade att propositionen i sak innebär en eftersträvansvärd nyansering i förhållande till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Låt oss inte diskutera om det var bara en nyansering eller något mer. Det var ändå mycket värdefullt att finansministern gjorde detta konstaterande. Att utskottet varit, som herr Sträng också sade, helt enigt om denna nyansering eller detta avsteg är däremot inte riktigt.

Herr talman! Jag tar fasta på vad finansministern sade i andra delen av sitt senaste inlägg, nämligen att det väsentliga i tillämpningen av valutalagen är den diskussion med företagen som lagstiftningen ger anledning till. Mot den bakgrunden föreställer jag mig att finansministerns farhågor beträffande möjligheterna att komma fram till en realistisk och rimlig tillämpning av 2 a § är betydligt överdrivna.
Herr talman! Finansministerns föregående inlägg tyder på att det svenska underskrivandet av den nu aktuella OECD-stadgan skett i vetskap om att denna innehöll formuleringar, som i varje fall finansminister Gunnar Sträng inte gärna ville stå för, och att avsikten varit att tolka stadgan på det sätt som regeringen själv önskar. Om detta inte visar sig vara möjligt, blir det — för att referera vad finansministern sade — en kontrovers, och man får då ta upp en debatt med OECD om en ändring i den utfästelse som Sverige gjort i detta avseende. Jag måste, herr talman, konstatera att oklarheten kvarstår i den händelse att reservationen 1 skulle vinna vid dagens votering. Vi vet inte i hur stor utsträckning regeringen avser att tillämpa den lagstiftning som vi nu inom kort skall ta ställning till. Jag tycker att detta är beklagligt. Vi får om reservationen skulle vinna riksdagens bifall noggrant följa regeringens tillämpning av lagen. Att döma av vad som sagts här i dag är det risk för att det blir en klart restriktivare prövning av svenska företags investeringar utomlands.
Herr talman! Bara några få ord. Jag är rädd för att den handläggande myndigheten vid tillämpning av den av utskottet föreslagna 2a§ i lagtexten kommer att få räkna med utomordentligt starka begränsningar i sin diskussion med företagen. Både herr Åsling och jag tycks också vara ense om att denna diskusson är ett eftersträvansvärt element i denna hantering.

Herr talman! I motioner från olika partier i anledning av den proposition vi nu behandlar har det förts fram krav på möjligheter att förhindra utlandsinvesteringar inte bara av sysselsättningsskäl o. d. utan också med hänsyn till förhållandena i det land där en investering är avsedd att ske. Framför allt har man i de sammanhangen diskuterat länder som står under kolonialt förtryck eller där det förekommer rasistiska regimer. Det är klart att ett land kan kontrolleras inte bara med militära medel utan också, och i många fall lika effektivt, med ekonomiska medel. Utländska investeringar kan alltså vara ett viktigt sätt att bibehålla en ekonomisk kontroll, exempelvis över en koloni. Framtiden för Portugals kolonier är ganska oviss för närvarande. Det finns naturligtvis skäl att hysa förhoppningar om att utvecklingen kan leda till frihet för de här områdena, men det är viktigt att notera att den hittills uttalade målsättningen från Portugals sida är någon form av fortsatt portugisisk kontroll över kolonierna. Skulle Portugal få tillfälle att förverkliga de samväldesplaner som man har gett uttryck för, kommer landets möjligheter till en ekonomisk kontroll över sina hittillsvarande kolonier att bli avgörande. Portugal är ett land med små egna ekonomiska resurser, och det innebär att de utländska investeringarna skulle komma att spela en mycket stor roll. Vi kan alltså räkna med att om Portugal skall förverkliga den här politiken, kommer man att satsa mycket på att försöka locka till sig utländska investeringar. I ett sådant läge kommer det att finnas anledning att tänka sig att multinationella företag — svenska eller andra — får ett annat intresse av investeringar i portugisiska kolonier än vad de har haft hittills, när de här områdena har varit drabbade av krig. När det gäller Namibia, som är ett annat område under kolonialt förtryck i Afrika, finns inte ens de begränsade möjligheter till en positiv utveckling som man kan se för Portugals kolonier. Tvärtom kan man i dag iaktta hur Sydafrika satsar mycket kraftigt på att stärka sin ekonomiska kontroll över Namibia. Liksom när det gäller Sydafrikas ekonomi i övrigt spelar de utländska investeringarna och det utländska kapitalet en mycket stor roll. Sverige har ju ganska betydande investeringar i Sydafrika, och man kan alltså inte bortse från möjligheten av att svenskt kapital också skulle kunna komma att bli inblandat i sydafrikanska satsningar i Namibia. I och för sig vore det naturligtvis också önskvärt att förhindra fortsatta svenska investeringar i Sydafrikanska republiken. Utskottet har inte ansett att det i det här sammanhanget finns några behov av att reglera möjligheterna till investeringar i länder som står under kolonialt förtryck eller har rasistiska regimer. Samma bedömning återfinns i propositionen, där man också bara talar om kolonierna. När det gäller Portugals kolonier är det naturligtvis riktigt att problemet inte är akut på något sätt. Som det sägs finns det inga betydande svenska investeringar i dem. Men med hänsyn till de framtidsperspektiv som man kan se hade det givetvis varit värdefullt med en beredskap på det här området och att man hade utnyttjat det här tillfället till att skaffa sig en sådan beredskap. Som det är nu får jag sätta mitt hopp till vad utskottet anför om att förbud av det slag som har föreslagits skulle kunna tas upp i en särskild lagstiftning, om frågan blir aktuell, samt att frågan om svenska företags verksamhet i portugisiska kolonier, i Namibia och i Sydafrika bör utredas inom ramen för redan pågående utredningar om multinationella företag. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar i sin reservation bl.a. bifall till motionen 1812, där jag är en av motionärerna. Men med hänsyn till reservationens utformning i Övrigt anser jag mig inte kunna ställa mig bakom det reservationsyrkandet. Jag anser det inte heller vara meningsfullt att här framföra något särskilt yrkande med anledning av motionen 1812, utan jag kommer att avstå vid en votering om utskottets hemställan under punkten 7. Man har här i dag ganska mycket diskuterat frågan om den svenska lagstiftningens anpassning till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Det är väl helt klart att man kan diskutera de konsekvenser som denna kapitalliberaliseringsstadga har för vår rörelsefrihet. Men om vi skulle finna att kapitalliberaliseringsstadgan innebär begränsningar av vår handlingsfrihet som vi inte anser vara acceptabla, bör vi inte lösa det problemet genom att anta en svensk lagstiftning som är svårförenlig — eller oförenlig — med de internationella åtaganden som vi har gjort. Den enda riktiga vägen är då att ompröva de internationella åtagandena i första hand. Jag tycker att statsrådet Sträng gjorde sig skyldig till en ganska allvarlig glidning i resonemanget här för en liten stund sedan, när han gav uttryck för tanken att en formulering, som man anser vara fullt acceptabel i ett internationellt avtal som Sverige undertecknar, däremot är helt oacceptabel i en svensk lag. Det innebär alltså att för statsrådet Sträng är betydelsen och värdet av en formulering i ett internationellt avtal som Sverige biträder avsevärt mindre än när det gäller en svensk lag. Skulle det resonemanget vara vägledande för Sveriges internationella agerande, så skulle Sverige på det sättet allvarligt bidra till att minska värdet av internationella avtal i allmänhet. En annan sak som har diskuterats en hel i del i utskottsbetänkandet och tagits upp i reservationer är löntagarnas inflytande över den här hanteringen. Det är naturligtvis mycket viktigt att man ser till att löntagarna får ett betydande inflytande över hur dessa frågor hanteras. Utskottet anser att problemet kan lösas dels genom den styrelserepresentation som löntagarna har i företagens styrelser, dels genom löntagarrepresentationen i valutastyrelsen. Man får hoppas att utskottets uppfattning på detta område stämmer med verkligheten och att löntagarna kommer att få ett tillfredsställande inflytande den vägen. Skulle erfarenheten visa att så inte blir fallet, förutsätter jag att vi får anledning att återkomma med andra åtgärder för att stärka löntagarinflytandet. Tills vidare finns det i alla fall ingen anledning att tvivla på att utskottets bedömning är riktig. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter utom punkten 7.
Herr talman! Beträffande det som i den här debatten allra senast har diskuterats i fråga om OECD:s stadga vill jag säga att internationell praxis visar att stadgan tolkas väsentligt mindre restriktivt än dess bokstav anger. Jag vill också framhålla att det inte är alldeles osannolikt att OECD-stadgan kommer att omarbetas. Det kan även vara ett skäl för att vi inte skall helt basera svensk lag på denna stadga från 1950-talet. Vi har i utskottet varit överens om att i lagen skriva in de centrala målen för den ekonomiska politiken. Jag vill för min del hävda att om ett land inte kan uppfylla de centrala målen för sin ekonomiska politik, så måste det betraktas som en allvarlig störning, och då bör klausulen 7 i OECD ss liberaliseringsstadga kunna åberopas.
Herr talman! Om det är så att andra länder inte tillämpar OECD:s stadga särskilt strikt och alltså sviker sina förpliktelser enligt ett internationellt avtal, så tycker jag att man bör beklaga det i stället för att upphöja det till internationell praxis. För mig är det helt klart att om Sverige gör ett internationellt åtagande så bör vi följa det, även om andra till äventyrs syndar emot det. Om vi anser att det internationella åtagandet är oförenligt med våra intressen och att det skapar oacceptabla svårigheter bör den väg vi går vara att ändra på detta åtagande i stället för att bara låta bli att ta hänsyn till det.

Herr talman! När statsrådet Lidbom för några månader sedan lade fram en promemoria om vidgad kontroll av svenska utlandsinvesteringar med hänsyn till svenska ekonomiska intressen och sysselsättningsfrågor tvingades han medge att han inte kunde ange något exempel på att det hittills förekommit missbruk i dessa hänseenden. En eventuell lagstiftning skulle därför mera syfta till att vara av beredskapskaraktär. För den som något följt den politiska debatten under senare tid är det väl ganska uppenbart att promemorian och det lagförslag som sedermera framlades i verkligheten så att säga var ett beställningsarbete från radikala kretsar på socialdemokratins vänsterflygel och till vänster därom. Möjligen var tanken att genom att kasta en sådan lagstiftning i gapet på dessa grupper skulle man kunna köpa sig ett visst lugn och viss tystnad vad angår t.ex. kraven på att Sverige inte borde handla med eller investera än i det ena än i det andra landet, vars politik man i dessa kretsar för ögonblicket inte uppskattade. Kanske hade man också i tankarna att senare försvåra för utländska företag att ta upp tillverkning i Sverige på områden där dessa hade en effektivare eller mera avancerad produktion än motsvarande svenska företag. Om de förstnämnda förmodandena är riktiga tror jag att man gjort sig skyldig till en felbedömning. Erfarenheterna från andra fält visar klart att långtifrån att pacificera någon opinion ger åtgärder av sådant här slag endast mersmak. Om regeringens ursprungliga projekt skulle gå igenom kommer naturligtvis ganska snart krav att framställas på förbud för det ena eller det andra företaget att realisera sina investeringsplaner i olika områden. Sådana krav kunde alltid tänkas vinna sympati i vissa kretsar som trodde att deras intressen var hotade. Jag tillägger att det är naturligtvis en fördel om man kan decentralisera prövning av det här slaget ned till de anställda vid ett visst företag, men samtidigt innebär det ju ökade risker för att provinsiella och mera speciella synpunkter gör sig gällande i högre grad än som varit huvudmotivet för lagstiftningen, nämligen att den skulle avse allmänna svenska intressen. Under utskottsbehandlingen har man nu kommit fram till ett förslag om tillägg till gällande valutaförordning som i formen, och jag hoppas även i realiteten och i tillämpningen, inte längre skall inge sådana farhågor. Från borgerlig sida har man inte förnekat att situationer kan uppstå då en viss investering skulle kunna innebära allvarliga skador för svensk ekonomi, och man har därför accepterat att skapa ett system för en viss ökning av kontrollmöjligheterna — eller kanske jag skall säga diskussionsmöjligheterna. En fråga som med all rätt spelat en betydande roll under utskottsbehandlingen har, som framgått av de senaste uttalandena här, varit de inskränkningar i vår handlingsfrihet på detta område som våra förpliktelser mot OECD innebär. Genom de borgerliga kraven har utskottets förslag bringats i överensstämmelse med dessa förpliktelser. Men det finns även andra utländska intressenter i detta sammanhang som berörts betydligt mindre, nämligen u-länderna. Och i realiteten har dessa kanske ännu större intresse av vårt handlande i de här frågorna än OECD-medlemmarna. För någon tid sedan deltog jag i FN:s extra generalförsamling i New York. Den hade tillkommit på begäran just av u-länderna för att diskutera deras möjligheter att snabbare utvecklas — ja, i vissa fall kanske man t.o.m. skulle kunna säga överleva. Vid konferensen presenterade u-länderna, den s.k. 77-statsgruppen, några dokument med sina önskemål eller rättare sagt krav på i-länderna. Bland dessa krav figurerade på framträdande plats just nödvändigheten av att få mottaga investeringar från de avancerade länderna, från i-länderna. Detta kom till uttryck dels i en allmän paragraf om att i-länderna på allt sätt skulle stödja tillkomsten av sådana investeringar, både från privat och statlig sida, dels i kravet på att tekniska kunskaper skulle förmedlas till u-länderna. Under diskussionerna spelade sedan dessa önskemål en stor roll. Mot denna bakgrund måste för dessa länder många tänkbara krav i Sverige på att ett visst företag inte skall få göra en investering utomlands för att det t.ex. skulle kunna minska den svenska sysselsättningen te sig som betänklig egoistisk bygdepolitik. Med ena handen är vi beredda att ge miljardbelopp för u-ländernas uppbyggnad, medan vi med den andra vill hålla tillbaka kanske minst lika värdefulla satsningar i u-länder på uppbyggnad av en industriproduktion. Detta skulle stå i klar strid mot vårt undertecknande av det dokument som u-länderna presenterade i New York. Vår ekonomiska politik måste skötas så, att investeringar utomlands inte kommer att verka stå i strid mot den svenska sysselsättningspolitiken. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av herr Werners i Tyresö inlägg i debatten. Herr Werner försökte påvisa att det fanns en skillnad i synsätt mellan utskottet och motionärerna när det gäller frågan om direktinvesteringar utomlands. Som medansvarig för motionen 1814 måste jag säga att jag har litet svårt för att hänga med i det resonemanget. Motionärerna säger att det är viktigt att de lokala fackliga organisationerna får vara med i bilden och säga sin mening när det gäller direktinvesteringar utomlands. Utskottet har där samma ståndpunkt. Herr Ekström har tidigare i dag utförligt utvecklat utskottets ståndpunkt och framhållit att även utskottet menade att de lokala fackliga synpunkterna är viktiga att ta med vid bedömningen. Herr Ekström utvecklade också den synpunkten att det är genom löntagarnas egna representanter i företagens styrelser som denna bedömning skall komma till uttryck, och därför har utskottet sagt att det speciella yrkandet i motionen 1814 om ett särskilt remissförfarande var onödigt. Det skulle innebära ett dubbelt remissförfarande. Det är enklare att ta det hela genom löntagarnas representanter i styrelserna. Detta är alltså en praktisk lämplighetsfråga om hur de lokala fackliga organisationernas synpunkter skall komma till uttryck, och man kan säga att det där finns en nyans mellan utskottets betänkande och motionen. Men utskottet är helt enigt med motionärerna om att den princip som har tagits upp i motionen är riktig. Och, som motionärerna säger, den är viktig därför att de lokala fackliga organisationernas inflytande är väsentligt som ett av många steg för att stärka fackföreningarnas ställning i förhållande till de multinationella företagen. Det finns alltså inte någon sådan motsättning mellan utskottets betänkande och motionen 1814 som herr Werner ville göra gällande.

Herr talman! Motioner är till för att föra debatten framåt. Motionen 1814 är den motion som mest konkret har tagit upp frågan om de lokala fackliga organisationernas inflytande i detta sammanhang. Den punkten fanns inte med i propositionen, men den finns med i utskottets betänkande. Och därmed menar jag att motionen har fört denna fråga ett stycke framåt.
Herr talman! Får jag ge ett bidrag till frågan om huruvida ett avstyrkande från utskottet skall tolkas som avslag, bifall eller tillkännagivande genom att knyta an till vad utskottets ordförande sade. Jag hade till honom ställt frågan: Vad har utskottet avsett, när utskottet i anledning av motionen 1818 om en utredning om svenska företags verksamhet och investeringar i Portugals afrikanska kolonier Namibia och Sydafrika sagt att det kravet bör tillfredsställas inom ramen för redan pågående utredningar rörande de multinationella företagen? Jag frågade också: Vilka utredningar? Och framgår det av utredningarnas direktiv att de skall syssla med dessa frågor? På det svarade herr Åsling att utskottet hade tänkt sig att den Lidbomska gruppen skall utreda detta. Tyvärr är det emellertid så, herr Åsling, att vi ännu inte har den ordningen att det riksdagen tänker i fråga om statliga utredningar leder till någonting. Antingen uttalas det i direktiven till en statlig utredning att den skall ta upp frågan, eller också ger riksdagen Kungl. Maj:t till känna att riksdagen anser att utredningen bör ta upp den. Nu känner jag herr Åsling väl och vet att både han och andra ledamöter av utskottet har en stark känsla för de frågor vi har tagit upp i vår motion. Jag utgår därför ifrån att utskottets skrivning, som utmynnar i ett avstyrkande av motionen, skall tolkas som ett tillkännagivande till Kungl. Maj:t att den Lidbomska gruppen bör utreda dessa frågor. Hör jag ingenting annat från utskottets ordförande eller vice ordförande förmodar jag att de instämmer i detta, och så hoppas jag att Kungl. Maj:t kan läsa protokollet.
Herr talman! Jag kan ge herr Wikström rätt i den slutsats han drar. Avsikten med mitt besked var att betona att det inom ramen för de direktiv som ligger till grund för den s.k. Lidbomska gruppens arbete finns utrymme för att beakta de i motionen 1818 anförda synpunkterna.
Herr talman! Jag begärde ordet när herr Siegbahn sade att u-länderna vid den extra generalförsamlingen i New York nyligen visade ett stort intresse för investeringar från i-ländernas sida. Det är alldeles riktigt — i de ursprungliga förslagen från det hållet visades ett sådant intresse. Men jag tror att det är viktigt att nyansera bilden en aning genom att tillägga att u-länderna också ställde mycket konkreta krav på att få nationalisera utländsk egendom inom sitt eget territorium i enlighet med sina egna nationella regler. Dessa båda omständigheter bör ses tillsammans och inte var och en för sig — annars blir inte helhetsbilden den riktiga.

Det står inte på något sätt i strid med formuleringarna av reglerna om avslag på framställning enligt 2 a §. Jag tror att det är viktigt att samhället ofta ställer sådana villkor.
Herr talman! Låt mig bara till herr Olof Johansson i Stockholm säga att sammankopplingen av uppmuntrandet av investeringar i u-länderna och u-ländernas krav på rätt att nationalisera är ett problem i första hand för u-länderna själva, och endast i andra hand för industriländerna och industriländernas företag. Därför hör den saken inte till den här diskussionen. Det är klart att u-länderna löper risken att det inte kommer att göras några investeringar eller bara mycket få investeringar i deras länder om de samtidigt som de försöker uppmuntra till investeringar ger antydningar om att företagen kommer att nationaliseras så snart de börjar gå bra. Men detta är i första hand deras problem och har, i den mån det är det, inte med den här diskussionen att göra. Men detta är naturligtvis olyckligt från deras synpunkt, och det kommer att minska svenska företags och andra industriländers företags intresse för investeringar i länder som driver en sådan politik.
Herr talman! Jag vidhåller att detta krav hör till bilden av u-ländernas inställning i denna fråga. När man beskriver den bör man också ta med den ståndpunkten.

Herr talman!

Att utskottet har kunnat fatta sig så kort beror på att frågeställningarna bakom förslagen inte är av kontroversiell karaktär.

Jag vill gärna uttrycka mycket stor tillfredsställelse över de resultat som man kom fram till vid de överläggningarna och över departementschefens förslag. Man kan i den jordbrukspolitiska debatten och i de jordbrukspolitiska ställningstagandena skönja någonting av en ny anda, en ny och positiv riktning. Under slutet av 1960-talet kände jordbrukets folk i vårt land en betydande osäkerhet, otrygghet och ovisshet inför den framtida utvecklingen.

Och jag vill påstå att det är mycket värdefullt inte bara för dem utan för samhället i dess helhet. Det är en betydande grad av livsmedelsförsörjningen som en vid internationell jämförelse procentuellt mycket liten grupp av befolkningen svarar för. Den gruppen består av ungefär 75 000 heltidssysselsatta människor. Det finns dessutom ca 35 000 halvtidssysselsatta och ca 30 000 korttidsanställda. De svarar för en försörjningsgrad som ligger någonstans mellan 80 och 90 procent. Det är ganska intressant att konstatera att denna grupp till antalet är mindre än den grupp människor som under de senaste åren tidvis har varit friställda från sina arbeten. Ett par andra intressanta siffror i sammanhanget: Jordbrukargruppen utgör endast 4,5 procent av befolkningen. Råvaruprisandelen — den bit av matkostnaderna som hamnar i producentledet — ligger på ungefär samma procentsats. Ungefär 5 procent av våra totala levnadskostnader hamnar i råvaruledet, hos producenten. Om man gör tankeexperimentet att vi får en 10-procentig prisförändring i råvaruledet, så inverkar det inte på våra totala levnadskostnader med mer än cirka en halv procent. Detta är några siffror som jag tyckte det kunde vara intressant att nämna i det här sammanhanget.

Detta är ett resultat av att vi i många fall bytt ut den manuella arbetsinsatsen genom kapitalinsater och köpta tjänster. Det är sålunda ungefär 20 procent av landets befolkning som mer eller mindre direkt i sin dagliga sysselsättning är beroende av den inhemska livsmedelsproduktionen. Det är med stor glädje jag tillåter mig påstå att det i dag också skett en omsvängning av den allmänna mentaliteten och att andra grupper visar en mycket fin förståelse för det svenska jordbruket och dess problem. En del experter ansåg för några år sedan att vi snabbt skulle skära ned försörjningsgraden till 80 procent och helst under. De fick inte rätt och jag tror det var tur för Sveriges konsumenter. Vi bör ha i minne att vi under det senaste året upplevt mycket stora differenser mellan de priser till vilka vi kunnat köpa våra livsmedel utifrån och de priser som varit aktuella här hemma. När vi alltså kunde tillhandahålla exempelvis vete från hemmaproduktionen för 55 kronor per deciton låg världsmarknadspriset på 115 kronor per deciton. Låt mig med detta, herr talman, bara kort ha erinrat om den aktuella situationen. Det handlar i dag inte bara om vår egen försörjningsförmåga utan även om en rad andra för landet väsentliga komponenter som berör jordbrukets situation.

Det finns anledning att dra slutsatsen att de i jordbruket yrkesverksamma nu i högre grad än tidigare fått möjligheten att uppleva sin roll som mer meningsfull, mer accepterad och mer samhällsnyttig. Även om man inte på detta tidiga stadium direkt kan utläsa några ekonomiska konsekvenser av de beslut som fattats finns det redan möjlighet att konstatera en förändring när det gäller framtidstro och optimism. Investeringsviljan har ökat såväl när det gäller maskininvesteringar som byggnadsinvesteringar. Det som i dag är aktuellt för riksdagens beslut — jag skulle vilja kommentera det på några punkter — är givetvis resultatet av en förhandlingskompromiss. Men jag tror ändå det är en för alla parter till övervägande del positiv kompromiss. För det första vill jag hälsa med tillfredsställelse den möjlighet till kompensation av egenavgifterna som nu är inskriven i propositionen. För det andra är det tillfredsställande att rätten att förhandla om den direkta arbetsersättningen är inskriven i propositionen, där det på s. 32 föreslås justeringar för att nå följsamhet för jordbrukarnas inkomster till inkomstutvecklingen för andra befolkningsgrupper den 1 juli 1975 och den 1 juli 1976. Som utgångspunkt för dessa justeringar skall i princip tas löneavtalen mellan LO och SAF. Det finns anledning att här erinra om värdet av den formuleringen.

Vad jag nu sagt kanske kan uppfattas som en lovsång. Men eftersom man har kommit överens i förhandlingar och eftersom man har följt upp förhandlingarna i propositionen, anser jag för min del att det inte finns någon anledning att konstruera kontroverser som inte har saklig bakgrund. Till utskottsbetänkandet finns fogade två reservationer och ett särskilt yttrande. Jag kunde kanske ta mig friheten att säga att reservationerna inte är av direkt principiell betydelse, eller att de är — som det nu för tiden skall heta — marginella. I vad gäller reservationerna 1 och 2 kommer mina utskottskamrater att här i debatten kommentera dem. I vad gäller det särskilda yttrandet skulle jag bara vilja göra den kommentaren att det är mycket intressant att vi nu har tagit en princip på väg mot ett nytt prissättningssystem. Det finns kanske de som beklagar att man i detta fall har föregått jordbruksutredningens ställningstagande, men om jag skall göra en bedömning så anser jag att det är ett riktigt steg som nu har tagits. Här återfinns de tankegångar som redan något år tidigare framfördes av herr Fälldin, fastän de inte då var mogna att helt accepteras. Vi har i det särskilda yttrandet gjort den kommentaren att det naturligtvis inte är självklart att man utan vidare kan frysa konsumentprisnivån på en exakt nivå i händelse av en fortsatt inflationsutveckling. Därför har vi i det särskilda yttrandet sagt att det finns all anledning att förvänta att man, innan man tar nästa steg, skall ha möjlighet att i utredningssammanhang mera konkret klarlägga och precisera principerna för de fortsatta ställningstagandena. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill instämma med utskottets ordförande och säga att det prisavtal som har träffats mellan jordbruket och statsmakterna är i många avseenden positivt för jordbruksnäringen. Att man har fått denna förbättrade lönsamhet är givetvis beroende på den internationella situationen. Tidigare har vi haft ett läge med en konstlad världsmarknad och gränsskydd för det svenska jordbruket gentemot denna dumpade marknad. I dag är situationen att gränsskyddet är ett skydd för konsumenten, och man kan säga att det avtal som träffats även är förmånligt för de svenska konsumenterna. Även om det som sagt är ett bra avtal för jordbrukarna, måste man konstatera att det inte bara är genom avtal som man ser till att jordbruksnäringen får god lönsamhet. Betydligt större vikt måste sättas vid skördeutfallet. Därför är det faktiskt glädjande att vi kan föra denna jordbruksdebatt i ett någorlunda vått klimat i landet, att de moln som inte syntes på himlen när vi bara hade solsken och ingen nederbörd i alla fall kommit med regn och att vi i dag kan hysa viss optimism för skördeutfallet. Detta är — utan att förringa jordbruksministerns insats — ännu viktigare för de svenska bönderna än herr jordbruksministern själv. Från stabiliseringssynpunkt måste det anses utomordentligt värdefullt att vi kunnat teckna ett treårsavtal. Det innebär att de andra områdena av samhällslivet har fått en fast bas för sina framtidsbedömningar. Helt naturligt har man då fastnat för att behålla inflationsskyddet. De erfarenheter som jordbruket har haft av inflationsskyddet under de senare åren visar att det har varit av utomordentligt stor betydelse. Även om, som herr Larsson i Borrby sade, det fortfarande finns en betydande inkomsteftersläpning om man jämför de svenska jordbrukarna med industriarbetare, och även om man kan konstatera att förräntningen av kapital i jordbruket ligger i vissa fall betydligt lägre än förräntningen av kaptital i näringslivet i övrigt, så är det inget tvivel om att utvecklingen är på väg i rätt riktning. Jag kan inte underlåta att ta mig friheten påpeka att vad som sagts från den politiska oppositionens sida i slutet av 1960-talet och 1970-talet har visat sig vara en riktig framtidsbedömning. Vi kan alla vara glada att vi tydligen på ömse sidor om det politiska kraftfältet är överens om att det från nationens synpunkt är mer eller mindre tvingande att återigen ha en positiv syn på svenskt jordbruk. Detta avtal kan principiellt sett delas upp i två olika skikt. Å ena sidan gäller det att i görligaste mån fastställa jordbruksnäringens inkomstnivå. Där har ett avtal träffats, och enligt praxis i Sveriges riksdag gör man inte några ändringar i det. Jordbruket är alltså garanterat de ekonomiska förmåner som finns i avtalet. När det å andra sidan gäller finansieringen kan man säga att principerna för hur förmånerna skall betalas ligger vid sidan om avtalet. Det finns också i den delen ett särskilt yttrande till betänkandet med anledning av en moderatmotion. Jag kan inte underlåta att för min egen del och som representant för mitt parti säga att den här utvecklingen, där vi betalar mer och mer över statskassan av våra livsmedelskostnader, i och för sig kan ge anledning till farhågor. Stödet för prisreglerande åtgärder på jordbrukets område har tredubblats på ett budgetår. Det beror inte till någon del på jordbrukspolitiska förhållanden, utan på att man har misslyckats med antiinflationspolitiken och på att vi har en skattepolitik som gör att det icke har varit acceptabelt att låta konsumentpriserna täcka framställningskostnaderna. I det här läget bedömer jag det ganska olyckligt att Sveriges riksdag icke har haft tillfälle till ett principiellt ställningstagande till den framtida jordbrukspolitiken. Som jordbruksutskottets ordförande framhöll har vi i realiteten i dag etablerat en mellanprislinje. A la bonne heure! Det är möjligt att vi skall ha en sådan, men det hade ju varit rimligt att vi fått en ordentlig utredning och kunnat göra noggranna överväganden och bestämma oss för var denna mellanprisnivå skall ligga.

Detta spörsmål har verkligen samband med det prisstopp på vissa jordbruksprodukter som vi nu har haft i snart två år. Det torde vara mycket svårt, ja helt enkelt omöjligt, att gå tillbaka till den tidigare prispolitiken och låta konsumenterna betala hela priset över disk. Det skulle innebära så chockartade höjningar i konsumentledet att det är både ekonomiskt och politiskt omöjligt att genomföra. Jag anser att det är väsentligt att vi så snabbt som möjligt får tillfälle att bedöma var vi skall ”frysa” mellanprisnivån, därför att med ett fortsatt permanent prisstopp av den natur som vi har i dag löper utvecklingen i väg och vi kan helt enkelt inte påverka den. Med hänsyn härtill är det angeläget att följa det förslag som framförs i det särskilda yttrandet, att jordbruksutredningen oaktat det kan vara förenat med vissa besvärligheter, skall pröva varje möjlighet att med förtur behandla den kommande prispolitiken så att man kan förelägga riksdagen förslag så snart som möjligt. I detta betänkande behandlas också det särskilda stödet till jordbruket i Norrland. Vi har från mitt partis sida stött en trepartimotion angående en uppräkning av stödet till det norrländska jordbruket. Det betraktades ju på sin tid som ett utomordentligt framsteg och en stimulans inte minst för Norrland när det särskilda stödet till jordbruket i Norrland infördes, ett stöd som var berättigat med hänsyn till att produktionsbetingelserna är sämre i de norra delarna av landet än i Mellansverige och Sydsverige. Som bekant har detta stöd varit föremål för en översyn hösten 1972, och man har i propositionen i stort sett föreslagit en uppräkning med 25 procent. Det kan i och för sig anses rimligt, men med den kostnadsutveckling som vi haft — vi har ju i dag en inflationstakt som drabbar jordbruket och inte minst jordbrukarna i Norrland mycket hårt — har vi ansett att stödet bör sättas något högre. Vi har föreslagit att man skall satsa ytterligare 3 miljoner, så att stödet till jordbruket i norra Sverige sammanlagt kommer upp till 92 miljoner kronor. Detta är ju inte ett stöd som bara skall ses från jordbrukspolitisk synpunkt utan det har mycket vidare syftningar. Det måste väl ses som ett komplement bl.a. till den regionalpolitik som samhället gör stora satsningar på. Ett bifall till reservationen 1 anser jag vara väsentligt.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

Herr talman! Utskottets värderade ordförande har nämnt att det råder enighet inom utskottet beträffande huvuddelarna i det betänkande som vi nu behandlar, och jag instämmer gärna i den karakteristiken. Herr Krönmark har redan berört reservationen 1, och det är huvudsakligen i anledning av den som jag har begärt ordet. På grund av ett missöde vid utskottsbehandlingen finns mitt namn inte med på den reservationen, och jag vill därför till kammarens protokoll få antecknat att jag vid röstningen ämnar stödja reservationen 1, som gäller det särskilda stödet till jordbruket i norra Sverige. Detta stöd har ett tvåfaldigt syfte. Dels skall det motverka nedläggningen av jordbruk i norra Sverige, dels skall det bidra till att jordbrukare där lika väl som i landet i övrigt skall få en med jämförbara grupper likvärdig standard. Den uppräkning i förhållande till propositionen som föreslås i reservationen och som beräknas kosta 3 miljoner kronor är enligt min mening väl motiverad. Sedan propositionens siffror framräknades har skillnaderna i lönsamhet mellan norra och södra Sverige ökat bl.a. genom oljekrisen. Vill man slå vakt om det svenska jordbruket och motverka nedläggningen av brukbar åkermark, så måste man vara särskilt vaksam beträffande de områden i vårt land, där nedläggningstendenserna är starkast och svårigheterna störst att behålla en levande bygd och ett öppet landskap. Norrland hör utan tvivel till dessa områden. Därför finner jag det motiverat — just med anledning av de senaste månadernas kostnadsstegringar — att öka pristilläggen till mjölkproduktionen och köttproduktionen enligt vad som förordas i reservationen 1. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till denna reservation.